Herr talman! Man kan kanske förmoda att detta ämne inte förmår engagera kammaren i fullt samma utsträckning som det föregående. Det borde ju vara självklart att man inte skall göra någon skillnad mellan könen vad beträffar arvsrätten till tronen. Det borde också vara självklart att grundlagberedningen borde ta upp frågan i sina förslag till grundlagsändringar. För att man skall vara säker på att så blir fallet, bör grundlagberedningen ges ett sådant uppdrag.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

Herr talman! Jag skulle ha kunnat nöja mig med att instämma med herr Larsson i Luttra, och jag skall inte alls bli mångordig. Också denna fråga är ju en gammal bekant. Åtskilliga gånger under det senaste decenniet har den genom motioner förts fram i riksdagen. För min del har jag samma ståndpunkt som jag tidigare tillkännagett. Jag förmenar att i en tid, då könsdiskriminering på allt sätt motarbetas och blir allt mindre vanlig, den fullt kognatiska typen av kvinnlig tronföljd är den riktiga. Den tidigare regentens äldsta barn, oavsett kön, ärver kronan. Den nuvarande successionen i första led bör emellertid enligt vår mening inte brytas. Grundlagberedningen som har att pröva statschefens ställning bör få i uppdrag att därvid undersöka vilka grundlagsändringar som erfordras för att införa sådan tronföljd. Jag yrkar sålunda, herr talman, bifall till reservationen 2.

Herr talman!

Jag använde ungefär fem minuter i inledningsanförandet angående kollektivanslutningen och hade ett par korta repliker. Jag måste tillstå, herr talman, att jag många gånger var frestad att gå upp i debatten igen, när så många socialdemokrater steg upp, särskilt herr Nilsson i Östersund, men jag behärskade mig. Men man har ju inte mycket för att man är hänsynsfull och hygglig. Jag lyckades inte begränsa diskussionen i alla fall, utan debatten om det ämnet höll ju på i nästan två timmar. Hur det blir med denna debatt om den kvinnliga tronföljden vet jag inte. Det kan bli likadant med den, men jag skall försöka att inte provocera en lika lång debatt. Efter de många och ingående debatter som förekommit här i kammaren om kvinnlig tronföljd, inte minst förra året, är det knappast möjligt att föra fram några nya argument som skulle kunna övertyga regeringspartiet om det angelägna i att införa kvinnlig tronföljd. Beträffande statsformen hävdar moderata samlingspartiet, liksom tidigare högerpartiet, att den svenska monarkin är en omistlig del av vår demokrati och att den i vissa avseenden är direkt bidragande till en sund demokratisk utveckling. Jag tänker på den minskade maktkoncentrationen till statschefssysslan och den politiska hierarkins högsta topp, vilket blir en följd av att statschefsposten innehas av en ärftlig monark och inte av en genom val utsedd och ofta inflytelserik politiker. Det förhållandet att monarken saknar politiska bindningar gör att han har större förutsättningar än en vald president att fungera objektivt i ett parlamentariskt system. Framför allt brukar människor uppfatta en president som betydligt mer partisk än en opolitisk monark, sedan må presidenten vara hur opolitisk som helst. Genom att vara mer övervakad och genom att den politiska tyngdpunkten förläggs till riksdagen och inte till statschefen-regeringen blir den genom arv utsedde monarken paradoxalt nog ett slags garant för parlamentarismens bestånd. Den representativa demokratins högsta poster upplevs av många människor som ytterst svårkontroller bara. En monark riskerar sin existens vid otillbörliga försök att vrida utvecklingen i viss riktning, medan en president i varje fall kan räkna med sina meningsfränders sympati. Monarkin måste sålunda tryggas. Därför betraktar vi det som angeläget både att slå vakt om monarkin och att trygga den för framtiden, och det bör ske genom införande av full kognatisk tronföljd, som nu finns i sex av Europas nio monarkier. Det är en brist att vi inte har denna ordning som vi dock hade vid flera tillfällen under 1500-, 1600 och 1700-talen. Kvinnlig tronföljd bör vara naturlig i en modern, parlamentarisk demokrati som vill bevara monarkin som styrelseform. I reservationen nr 1, till vilken jag yrkar bifall, har herr Sveningsson och jag hemställt att grundlagberedningen får i uppdrag att utarbeta förslag till de ändringar som erfordras för införande av full kognatisk tronföljd, dock utan att bryta den nuvarande successionen i första led. En sådan ordning kräver ändring i grundlagarna. Monarkin är så djupt förankrad hos det svenska folket att jag är övertygad om att en drottning på Sveriges tron skulle omgärdas och omfattas av samma förtroende, beundran och tillit som den nuvarande monarken.

Herr talman! Som framhållits av de föregående talarna innebär motionen inga nyheter för kammarens ledamöter, eftersom vi varje år haft att behandla liknande motioner alltsedan år 1964, av någon anledning med undantag för år 1965. I årets motion upptas liksom i de tidigare motionerna förslaget om grundlagsändringar för införande av kognatisk tronföljd i vårt land, dock utan att successionen i första led rubbas. Det är konstiga ord man använder i moderata samlingspartiet, när man talar om vilken typ av kvinnlig tronföljd man vill ha. Eftersom dessa motioner har återkommit varje år har jag dock lärt mig betydelsen av dem. Men jag förstår inte det som står i klämmen i motion II: 636, att successionen inte skall rubbas i första led. Såvitt jag förstår uppfyller den kognatiska tronföljden i sig själv och utan detta tillägg vad motionärerna avser. Man vill slå vakt om kronprinsens rätt till tronen, trots att prinsessan Christina är äldre, men det sker ju med den kognatiska tronföljden. Däremot begär man inget skydd för prinsessan Christina, som man tror sig motionera om men som med kognatisk tronföljd måste avvakta också eventuellt legitima manliga arvingar till kronprinsen, om den situationen vi talar om en dag skulle bli aktuell. Reservationen var i fjol och är även i år annorlunda än motionen. Reservanterna talar om full kognatisk tronföljd och skriver helt följdriktigt att den nuvarande successionen inte får rubbas. Inte heller moderata samlingspartiets reservation ger prinsessan Christina någon chans, eftersom första ledet inte skall brytas. Jag frågar som förr om åren: Vad är det för fel på prinsessan Christinas uppfostran; vad är det som gör henne olämplig? Hon är ju den äldsta i familjen av de hemmavarande. Om hon räknas in kan det ju alltid bli tal om någon rättvis ordning, i varje fall inom familjen.

Skäl talar däremot för den kognatiska, som uppfyller önskemålet att tronpretendenten kan uppfostras och utbildas för sitt värv.» Det är sålunda något helt annat än vad reservanterna har skrivit. Jag undrar hur det kommer att gå när vi om en stund skall votera i detta ärende. Hur skall herr Holm berg då kunna rösta för reservationen? Samma reservation fanns förra året, men herr Holmberg har ändock i år gått in för den kognatiska tronföljden, som avser något annat än vad reservanterna yrkar. Även i reservation 2 av herrar Larsson i Luttra, Nelander och Sterne är man rädd för att rubba den nuvarande ordningen rörande tronföljden i vårt land, men reservanterna talar ändå om att arvsrätten bör vara lika mellan könen. De skriver att de vill överlämna hela frågan till grundlagberedningen, men skrivningen i båda reservationerna är på sätt och vis en beställning i reservationernas syfte. För utskottets socialdemokratiska del har det emellertid varit angeläget att grundlagberedningen får presentera ett förutsättningslöst förslag om hur vi skall ha det med statschefen och hans ställning i en modern parlamentarisk demokrati. Det är föremål för behandling i grundlagberedningen. Att frågan om kvinnors möjlighet att bli statschef tas upp också vid de överväganden, som då måste göras, är helt naturligt. När frågan om riksföreståndare behandlades skrev utskottet klart och tydligt att denna post också skulle kunna innehas av kvinna. Denna möjlighet återstår ju för utskottet om grundlagberedningen till äventyrs inte för in något stadgande om detta. Grundlagberedningen är ju ändå parlamentariskt sammansatt, och det bör därför kunna finnas företrädare för reservanternas mening även där. Min personliga uppfattning är att en kvinna i det statsskick som vi en gång bestämmer oss för skall kunna inneha posten som statschef lika väl som en man.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

Herr talman! Med den observationsförmåga som fru Thunvall besitter har fru Thunvall upptäckt att det förekommer divergenser mellan motionens kläm och reservationen. Jag vill inte förneka att det förhåller sig på det sättet. Om fru Thunvall tittar på när motionen väcktes, skall hon upptäcka att den inlämnades sista motionsdagen. Det kan naturligtvis också inom vårt parti inträffa olycksfall i arbetet på samma sätt som man på socialdemokratiskt håll tydligen ansåg ha skett i Aftonbladet beträffande kollektivanslutningen. Ni har på socialdemokratiskt håll inte samma bekymmer och press som vi har på oppositionssidan i den motionshets som råder under den korta allmänna motionstiden och som vi snart åter igen kommer att få uppleva i samband med framläggandet av skattepropositionen. Motionen har på grund av dessa pressade förhållanden inte riktigt kommit att stå i överensstämmelse med våra innersta intentioner. Reservationen står emellertid, fru Thunvall, helt i överensstämmelse med det beslut som med klar majoritet fattades av partistämman. Detta beslut fattades så sent på året att det inte förelåg i skrift när motionen utarbetades. Det behöver alltså inte råda någon tvekan om var vi står i frågan om den fullt kognatiska tronföljden. Vi har vidare, såsom fru Thunvall vet, alltid ställt oss en smula tveksamma om grundlagberedningen har att ta upp detta spörsmål i samband med frågan om statschefens ställning och befogenheter. Den senare frågan ingår i grundlagberedningens uppdrag och är om jag inte minns fel, herr Johansson i Trollhättan, upptagen på dess föredragningslista nästa måndag. Nu börjar det röra på sig ordentligt inom grundlagberedningen. Det är möjligt att man kan tycka att det är naturligt att frågan om den kognatiska tronföljden skall tas upp i samband med statschefens ställning. Vi har emellertid aldrig varit riktigt övertygade om det. I grundlagberedningens direktiv anges bara helt allmänt att man skall ta upp frågan om statschefens ställning och befogenheter. Som bekant rådde delade meningar om formuleringarna just på denna punkt i grundlagberedningens direktiv, där det hänvisas till en socialdemokratisk motion, väckt av fru Nancy Eriksson och trettio andra socialdemokrater, och utskottets utlåtande över denna. Denna motion syftade till införande av republik. Jag tycker inte att man i denna fråga behöver tassa omkring som katten kring het gröt. Vill man ha kvinnlig tronföljd, kan man direkt hemställa att grundlagberedningen skall utarbeta de förslag till grundlagsändringar som krävs för detta. Man behöver inte gå den omväg som det innebär att ta upp kravet i samband med behandlingen av frågan om statschefens ställning. Det betyder bara att frågan kommer att avgöras någon gång i en avlägsen framtid. Vi tycker att det brådskar med detta ställningstagande, och det är därför vi begärt att grundlagberedningen skall ta upp denna fråga och utarbeta behövliga grundlagsändringar så snart som möjligt. Jag vidhåller alltså mitt yrkande om bifall till reservationen 1.

Herr talman! Fru Thunvalls invändning mot vad som anförs i reservationerna avser vårt uttalande att successionen i första led inte bör rubbas. Grundlagberedningen blir inte färdig förrän om något år, och grundlagsändringarna kan inte genomföras förrän tidigast 1973 77. Tycker inte fru Thunvall att det med hänsyn härtill ter sig ganska naturligt att man inte går så brådstörtat fram att successionen i första led brytes? Vad vi reservanter stryker under är ju att vi vill ha kvinnlig tronföljd. Jag förmodar att fru Thunvall vill detsamma och att det bara är något av den obotfärdiges förhinder då hon hänger upp sitt motstånd på vad vi uttalat om successionen i första led.

Herr talman! Det är absolut inte något av den obotfärdiges förhinder, herr Larsson i Luttra, ty jag anser i motsats till er som stöder reservationerna att det inte är en jämlikhetsfråga eller en diskrimineringsfråga att vi har denna ordning för närvarande. Jag vill se vad vi skall ha för ett statsskick, innan jag tar ställning härvidlag, men det är för mig självklart att det skall finnas möjlighet även för en kvinna att inneha den statschefsställning som vi kommer att välja. Det kan emellertid inte vara okänt för herr Larsson i Luttra att jag hoppas att det inte blir fråga om ärftlig tronföljd. Men när vi nu har det på detta sätt i vårt land skulle jag hellre se, om man menar något med sitt tal, att man ginge ifrån den föreslagna ordningen. Vill man inte göra det därför att man är rädd för att kronprinsen inte skall få sin befattning? I så fall finns det väl andra som har fått bli besvikna därför att deras förhoppningar inte infriats på det sätt som man nu värnar så kraftigt om då det gäller kronprinsen. När denna fråga behandlades på 1950-talet hade man också uppe frågan om full kognatisk tronföljd — men man gjorde undantag för de tre prinsar som då fanns. Det är därför jag inte är helt säker på att de herrar och damer som tänker rösta för någon av reservationerna skulle ha haft samma uppfattning om att successionen i första led inte bör brytas, om vi i dag haft fler prinsar. Man säger inte att det verkligen skall vara kvinnlig tronföljd och gå alldeles riktigt till åtminstone inom familjen, utan det skall göras undantag för kronprinsen. Herr Björkman ursäktade felaktigheterna i motionen med att den väckts sista motionsdagen. Ja, sådana saker kan naturligtvis inträffa. Men detta är ju ingen nyhet — motioner av samma innebörd har väckts under många år. Därför borde det ha varit möjligt att få motionen riktig. Det står ju inte bara i klämmen utan även i motiveringen att motionärerna »>vill förorda att man i vårt land övergår till den kognatiska tronföljden». Detta skriver motionären trots att moderata samlingspartiets representanter i <:konstitutionsutskottet förra året förordade full kognatisk tronföljd. Och det heter i motionen om den kognatiska tronföljden: »Den ansluter sig tämligen väl till svensk tradition på detta område och har under lång tid praktiserats i utlandet. — — — Den fullt kognatiska tronföljden har veterligen inte förekommit i något land och strider dessutom mot svensk tradition. Skäl talar däremot för den kognatiska, som uppfyller önskemålet att tronpretendenten kan uppfostras och utbildas för sitt värv.» Nu förstår jag också varför man måste göra detta undantag. Prinsessan Christina är inte utbildad för värvet!
Herr talman! Med anledning av vad fru Thunvall har sagt har jag endast ett tillägg att göra. Om jag själv hade skrivit motionen om den kvinnliga tronföljden, fru Thunvall, hade formuleringen blivit rätt både i text och i kläm. När denna fråga behandlades vid partistämman satt jag nämligen som ordförande i det som vi kallade vårt konstitutionsutskott. Jag visste alltså mycket väl vad beslutet innebar. Den som skrev denna motion satt inte med i utskottet och visste därför inte riktigt — eftersom votering företogs just på denna punkt och partistämmans beslut inte hade utskrivits — vad förslaget innebar. Det var inte riktigt samma formulering i programmet, men på stämman rådde klar majoritet för att det skulle bli full kognatisk tronföljd utan att bryta den nuvarande successionen i första led. Jag hoppas att fru Thunvall vill acceptera denna förklaring till det olycksfall i arbetet som inträffat.

Herr talman! Möjlighet för svenskar, boende i utlandet, att delta i valtillriksdagens andra kammare öppnades först genom riksdagsbeslut 1967 och kunde utnyttjas vid 1968 års val. Krav härpå hade framställts flera gånger tidigare, första gången i motion 1929. Villkoret för denna rätt är att utomlands boende svenska medborgare skall ha varit kyrkobokförda i Sverige någon gång under de senast förflutna fem kalenderåren. Åtskilliga utlandssvenskar är således ännu utestängda från rösträtt. Alla svenska medborgare påverkas i vissa väsentliga avseenden av riksdagens beslut, oavsett om de är bosatta i Sverige eller ej och i det senare fallet, oavsett om de tänker återvända till Sve terna att vidga den krets av utlandssvenskar, som kunde deltaga i val till riksdagen; och 2) ej är mantalsskriven i riket men någon gång varit här kyrkobokförd. ' rige eller ej. Som exempel kan nämnas att en svensk medborgares familjeförhållanden vid tvist i utlandet i många länder bedöms efter svensk lag oberoende av hur länge han varit borta från hemlandet och oberoende av om han ämnar återvända dit eller ej. Utskottets uttalande om en förutsättningslös prövning av möjligheterna att vidga den krets av utlandssvenskar som kan delta i riksdagsval är enligt min mening mycket vagt formulerad. Vi anser således — liksom vid föregående års behandling av frågan — att rösträtt skall gälla för envar som någon gång varit kyrkobokförd i riket. Begränsningen motiveras främst av praktiska skäl, eftersom röstlängden bör grundas på folkbokföringen. Jag yrkar, herr talman, bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen av fru Segerstedt Wiberg m.fl.

Herr talman! I denna fråga, som har debatterats — som herr Nelander redan har nämnt — i decennier i riksdagen, förekommer i år en avvikelse från det traditionella mönstret med avstyrkande från utskottsmajoriteten. I det motionspar som i år har väckts från vårt håll redogör vi för de olika motioner som iagts fram under de två senaste åren, 1968 och 1969, om vidgning av rösträtten för utlandssvenskar. Under förra året väcktes inte mindre än sju motioner från de fyra stora partierna. I en del av dessa yrkades att rösträtten skulle vara oberoende av mantalsskrivning eller kyrkobokföring, i andra motioner att kyrkobokföringen skulle ha skett någon gång efter viss ålder, förslagsvis 19 år. Den motionen har jag haft del i, inte förra året eftersom jag då inte tillhörde riksdagen, men 1968. Tankegången bakom den är att man för rösträtt skulle ställa vissa villkor: att man hade bott här i landet när man kommit upp i myndigålder och blivit röstberättigad. I ett socialdemokratiskt motionspar föreslogs att den nuvarande snäva femårsgränsen, som fungerar som en effektiv giljotin, skulle vidgas till tio år. Förslag om uppmjukning av kravet på kyrkobokföring så att utlandssvenskar skulle få möjlighet att vinna eller bevara rösträtten genom besök i hemlandet fördes fram i en motion av herr Birger Lundström i folkpartiet. Slutligen väcktes en socialdemokratisk motion — jag tror att det var kvinnorna som väckte den — om att svenska tjänstemän i internationella organisationer, i vilka Sverige är medlem, skulle undantas från femårsgränsen. Gemensamt för alla motionerna var alltså att man ville vidga möjligheten för utlandssvenskar att erhålla rösträtt. Det innebär att man inte är nöjd med femårsgränsen, och stark kritik har framförts inte minst mot att våra högt förtjänta medarbetande krafter i exem pelvis den svenska FN-delegationen inte kan utöva sin rösträtt på grund av denna femårsgräns. Detsamma är fallet med en lång rad svenska tidningskorrespondenter bosatta i utlandet. Avvikelsen från det traditionella mönstret är alltså den att det inom utskottet har bildats en majoritet av representanter för <socialdemokratiska partiet, moderata samlingspartiet och centerpartiet som i utlåtandets kläm har begärt en förutsättningslös prövning av möjligheten att vidga den krets av utlandssvenskar som får delta i val till riksdagen. 1965 års valtekniska utredning arbetar med förslag till en ny vallagstiftning, och vi har ansett att om vi skall komma ur det nuvarande läget måste vi låta den valtekniska utredningen undersöka möjligheterna att vidga kretsen av röstberättigade utlandssvenskar. Jag kan säga här i kammaren vad jag sade i utskottet, nämligen att jag var en aning tveksam till uttrycket »förutsättningslös»; man är alltid litet rädd för sådana uttryck — man vet inte vart de leder. Jag vill emellertid tolka uttrycket positivt — och om jag inte har missuppfattat saken fick jag stöd för den ståndpunkten från socialdemokratiskt håll — så att meningen är att den förutsättningslösa prövningen skulle gå ut på att vidga den krets av utlandssvenskar som får delta i val till riksdagen. Så står det också i klämmen. När jag skrev motionen i år gjorde jag det med en förhoppning om att den skulle bli en fyrpartimotion. Vi har ändå fått en trepartikläm i utlåtandet. Nu råkade det bli så att herr Martinsson, som jag hoppades få med på denna motion eftersom han väckte en motion i denna fråga förra året, hade försvunnit utanför landets gränser. Han hade då redan själv lämnat in en motion om att gränsen skulle vidgas till tio år. Nu är vi alltså överens om att valtekniska utredningen skall undersöka frågan, eftersom en utvidgning av kret sen röstberättigade utlandssvenskar dock medför en del komplikationer — det är frågan om kontroll, om att kyrkobokföringen och folkbokföringen stämmer överens etc. Vi hoppas att utredningen när den nästa år lägger fram sitt betänkande verkligen har lyckats åstadkomma en utvidgning av kretsen röstberättigade utlandssvenskar så att vi uppnår vad vi alla eftersträvar.

Herr talman! Frågan om utlandssvenskarnas rösträtt har under många år debatterats här i riksdagen, och en reform har också kunnat genomföras. Nu gäller nämligen att de utlandssvenskar som någon gång under de senaste fem åren varit kyrkobokförda här i riket har rösträtt vid val till riksdagen. Motionerna såväl i år som tidigare går ut på att ytterligare vidga möjligheterna för utomlands bosatta svenska medborgare att delta i allmänna val. I år är alla de fyra stora partierna representerade med motioner.

Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för Kungl. Maj:t som sin mening att den vill ha »en förutsättningslös prövning av möj ligheterna att vidga den krets av utlandssvenskar, som kan delta i val till riksdagen». Detta försök till förlikning — det är som synes ingalunda fråga om en mager förlikning — har inte kunnat godtagas av folkpartirepresentanterna i utskottet. Märkligare är kanske att en av moderata samlingspartiets ledamöter inte heller har kunnat vara med om utskottets skrivning — utskottets hemställan sammanfaller nära, som jag redan sagt, med yrkandet i motionen från det hållet. : Önskvärt är självfallet att så många som möjligt av dem som fortfarande är svenska medborgare har rättighet att delta i allmänna val i Sverige. Sedan en viss erfarenhet vunnits av det nuvarande systemet bör man ofördröjligen undersöka om kretsen av dem som har möjligheter att delta i val kan utvidgas ytterligare. Kontrollsvårigheterna blir självfallet större om en mycket lång tid förflutit sedan den senaste kyrkobokföringen i Sverige. Herr talman! Jag förutsätter sålunda att den prövning som riksdagen nu begär skall komma till stånd och att den sker i positiv anda, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Sverige har kommit att skilja ut sig från övriga länder i fråga om skatteuttag, sedan vi nu inte bara ligger i toppen utan också ligger långt över nästa land. Det är därför beklagligt att regeringen inte fullföljde allmänna skatteberedningens förslag, vilket utarbetats av en parlamentarisk utredning med ett stort inslag av representanter för arbetsmarknadsorganisationerna och närings livet och med ett stort antal skatteexperter. Trots att hela vårt samhällsliv stod bakom detta förslag lade regeringen inte fram någon proposition. Om den hade gjort det, hade vi säkert haft en helt annan balans i vår ekonomi i dag än vi för närvarande har. Eftersom regeringen nu inte gjorde det, har vårt parti sedan flera år hävdat att en sänkning av det höga skattetrycket nödvändigtvis måste företas. Någon utredning har emellertid inte tillsatts som tagit upp hela det problemet. Regeringen har nöjt sig med att tillsätta kapitalskatteberedningen med snäva direktiv och krav på höjning av kapitalskatterna. Vidare har en teknisk utredning om införande av särbeskattning förekommit. Denna utredning har dock inte kunnat åstadkomma något förslag som kan läggas till grund för ett nytt skattesystem. Nu skall det emellertid inom kort komma en skatteproposition. Enligt förljudande skall denna innebära att vi får den mest genomgripande ändringen av vårt skattesystem sedan 1928. Detta förslag synes emellertid ha åstadkommits i finansdepartementet efter hörande av det socialdemokratiska partiets storrådsmöte, dess s.k. fördjupningsgrupper och slutligen den socialdemokratiska partikongressen. Övriga partier och resten av det svenska samhällslivet synes inte ha fått påverka detsamma i större grad än vad opinionen har kunnat åstadkomma sedan regeringen gjort vissa antydningar om propositionens kommande innehåll. Förslag av denna omfattande typ brukar i vårt land beredas av parlamentariska utredningar med expertinslag. Härefter förekommer ett omfattande remissförfarande, varigenom organisationer med olika uppfattningar blir i tillfälle att delge sina åsikter. Detta är ett viktigt inslag i vårt demokratiska system. Någon sådan utredning har emellertid inte förekommit, utan regeringen har övergivit denna hävdvunna prin cip. Vi vet därför i dag inte mycket om vad propositionen kommer att innehålla, men i vissa avsnitt har finansministern lättat på förlåten. Även detta är ett avsteg från praxis. Antingen ger utredningsförfarandet en fingervisning om vad ett förslag kommer att innehålla eller också offentliggör man hela förslaget på en gång, t.ex. i samband med avlämnandet av en proposition. Nu har vi fått en liten bit då och då — ett helt obegripligt förfarande. Man kan därför i stora drag ana sig till vad förslaget kommer att innebära. Tyvärr kommer man till det resultatet, att det nu blir en ökad socialisering av arbetsinkomster och kapital. Oppositionen får den korta tiden av 15 dagar på sig att ta ställning till detta förslag, och riksdagen får begränsad tid till sitt förfogande. När ärendet inte har beretts på normalt demokratiskt sätt och är av så stor omfattning, är det så mycket mer angeläget att man i denna speciella situation gör allt för att frågan skall bli så väl belyst som möjligt. Vi inom moderata samlingspartiet har begärt att en arbetsgrupp med deltagare från arbetsmarknadens olika parter skall beredas tillfälle att yttra sig över förslaget innan regeringen slutgiltigt tar ställning. Ett sådant expertutlåtande kan bli till stor nytta för riksdagen när den definitivt skall bestämma skatteuttaget, och detta förfarande behöver inte innebära en sådan fördröjning att ärendet inte kan avgöras vid vårsessionen. Vad sedan beträffar kapitalskatteberedningen har finansministern låtit bekantgöra att han har för avsikt att framlägga en proposition i huvudsaklig överensstämmelse med majoritetsförslaget i denna utredning. Remissinstanserna har emellertid varit synnerligen kritiska mot förslaget, och särskilt hårt har utredningen kritiserats för bristen på en undersökning av de samhällsekonomiska verkningarna. Rimligen borde den därför inte kunna läggas till grund för någon proposition, utan utredningen bör omedelbart kompletteras med en sådan undersökning. Vi har också i vår motion föreslagit att en sådan skall komma till stånd, och det är detta krav som vi nu fullföljer i vår reservation till bevillningsutskottets betänkande. De förslag som redan nu vid denna vårriksdag bör framläggas bör därför inskränkas till en höjning av de skattefria grundbeloppen och de justeringar som motiveras av de nya taxeringsvärdena och den allmänna penningvärdeförsämringen. Vi har vidare i vår motion och i vår reservation redovisat vissa huvudprinciper som bör vara grundläggande för en skatteomläggning. Vad det gäller en förskjutning från direkt till indirekt skatt, så är den nödvändig — så som jag redan inledningsvis framhöll — då vi inte längre kan arbeta med detta hårda direkta skattetryck. Den direkta skatten måste därför sänkas för såväl gifta som ensamstående. Vi har även framhållit att den grundläggande principen i det svenska samhället är, att familjen utgör grunden för samhällets fortbestånd och de ungas fostran. Vi anser nu liksom tidigare att hänsyn måste tagas till detta förhållande vid utformningen av skattepolitiken. Sålunda måste man taga hänsyn till hur många som skall leva på den gemensamma familjeinkomsten. Vid en reformering av familjebeskattningen måste därför föräldrarnas krav att själva få ta ansvaret för barnens vård och fostran beaktas. En skatteomläggning, som ensidigt inriktar sig mot de familjer där hustrun valt att arbeta i hemmet eller tvingats att förlägga sin arbetsplats till hemmet, därför att det inte finns annat arbete att få, kan vi ej acceptera. Detta gäller ju i alldeles särskilt hög grad alla dem som är föremål för faktisk sambeskattning, nämligen jordbrukarna och alla andra företagare, där mannen och hustrun ge mensamt åstadkommer den samlade familjeinkomsten. Dessa skulle i ett renodlat särbeskattningssystem med endast en skatteskala bli särskilt hårt drabbade. Beträffande kapitalskatteutredningens arbete torde det vara tillräckligt att läsa riksskattenämndens yttrande för att få en bild av hur bristfälligt denna gjorts och hur allvarliga följderna kan bli om förslaget genomförs med risk för företagsnedläggelser, arbetslöshet och kapitalflykt. Särskilt för jordbrukare och familjeföretagare bleve läget mycket allvarligt. När jordbrukarnas taxeringsvärden nu höjs med 50 å 75 procent, motsvaras detta inte av ökad lönsamhet. Att då bara kräva ökad beskattning är helt orimligt, och man bortser då helt ifrån att jorden är en produktionsfaktor i rörelsen. En jordbrukare ringde mig häromdagen och berättade att hans gård, som är ett vanligt familjejordbruk, hade fått taxeringsvärdet höjt från cirka 350 000 till 590 000, vilket innebär en skattehöjning på bortåt ca 4000 kronor. Han ställde frågan var han skulle ta dessa pengar, när gården i dag avkastar mindre än den gjorde för några år sedan. Det är förklarligt att den typen av beskattning framstår som helt obegriplig för människorna. Samma är förhållandet med företagare inom olika branscher och för egnahemsoch villaägarna. Det finns ingen ökad inkomst som svarar mot denna ökade beskattning, utan oftast är det så att höga räntor och kostnader gjort, att inkomsten blivit mindre och ibland helt försvunnit. Herr talman! Härav följer att vårt förslag om en ny och kompletterande utredning på kapitalbeskattningens område är synnerligen väl motiverat, och det skulle förvåna mig om någon i denna kammare kan taga på sig ansvaret att rösta däremot. När jag nu ber att få yrka bifall till reservationen 1 i första hand, vill jag också säga några ord om reservationen 2. Den behandlar en motion där man har krävt, liksom vi gjorde under föregående års riksdag, en anpassning till penningvärdeförsämringen av vissa av de avdrag som skattebetalarna har rätt att göra i sin deklaration — kapitalskatteavdraget, avdraget för egnahemmen och en del andra liknande avdrag. Jag behöver i dag inte närmare ingå på dessa avdrag, alldenstund vi så sent som i höstas hade en längre debatt just om den frågan. Men det är av utomordentligt stor vikt att man, när man nu lägger fram ett nytt skatteförslag, ser till att man också höjer dessa avdrag, så att de kommer att återvinna det värde som de hade när de infördes. Man bör alltså i framläggandet av nu ifrågavarande skatteförslag ta hänsyn till det försämrade penningvärdet. Herr talman! Jag ber också att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Beträffande det ifrågavarande utskottsutlåtandet återfinns jag bland dem som står bakom ett särskilt yttrande. Från vårt håll har vi anmärkt att vi funnit remissbehandlingen av det väntade skatteförslaget föga tillfredsställande, och i det särskilda yttrande som vi fogat till utskottsutlåtandet har vi endast velat ge denna vår uppfattning till känna. Beträffande det väntade skatteförslagets ännu okända detaljer är det för tidigt att göra något uttalande och för undvikande av möjligheten av otrevliga överraskningar avstår jag därifrån, herr talman. Vissa folkpartitidningar har för övrigt givit uttryck för samma uppfattning. Herr talman! Jag begär kort och gott att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr tålman! Det är inte min avsikt att yrka bifall till utskottets hemställan och inte heller till den reservation som fogats till utskottets utlåtande. Jag vill över huvud taget inte ta upp någon diskussion i sakfrågorna. I förra veckan framhöll jag i denna kammare att jag tycker att det är felaktigt att hålla debatten just nu, eftersom i varje fall vi inom oppositionen inte har det sakliga underlaget för att kunna föra en meningsfylld diskussion. I pressen har vi ju dess värre sett alltför många prov på hur en debatt kan snedvridas när de riktiga förutsättningarna inte föreligger, men jag anklagar verkligen inte pressen eftersom jag finner det helt naturligt att den vill delta i debatten av en så stor och viktig fråga. Däremot anklagar jag dem som inte vill medverka till att skapa förutsättningar för att debatten i pressen och här i riksdagen skall kunna bli så saklig som den borde vara. När man även här i riksdagen får höra sådant som man trodde mera höra hemma i buskarna, där en mer osaklig upplysning naturligtvis kan förekomma, blir man en aning skrämd av hela uppläggningen av frågan. I förra veckan hälsade finansministern mig välkommen tillbaka till den individuella beskattningens linje, men detta är verkligen märkligt eftersom det aldrig rört sig om något som helst avsteg från den linjen från vår sida. Jag vill i dag gärna påpeka den saken. Beträffande frågor som upptagits i de olika motionerna vill jag först rörande expertkommittén framhålla, att jag har den uppfattningen att det är riktigt att experter på arbetsmarknadssidan deltar i behandlingen av sådana här viktiga spörsmål. Men jag vill inte göra avkall från kravet på insynsmöjligheterna för riksdagsmännens del. Att enbart arbetsmarknadens parter skall delta och att det inte skall vara något parlamentariskt : inslag anser jag vara felaktigt och kan därför inte heller ansluta mig härtill. Beträffande de andra frågorna är många väl värda ett beaktande, men jag tror vi får spara sakdiskussionen till den dag då hemlighetsmakeriet från regeringens sida äntligen upphör och vi får ta del av underlaget för ställningstagande i frågorna. I det särskilda yttrandet har vi speciellt vänt oss mot de former som tilllämpats då det gäller den här frågan. Jag förmodar att utskottets talesman ändå inte kan förneka att vi här i landet i samtliga stora och betydelsefulla frågor har haft en fast och entydig praxis med parlamentariska utredningar och med remissbehandling av utredningarnas resultat. Utskottet skriver att det i detta fall har förekommit utredningar och att resultaten har remissbehandlats. Det är obestridligt att vi har haft en kapitalskatteberedning, men lika obestridligt är att beredningens resultat i mycket stor utsträckning är beroende av de resultat man kommer fram till på inkomstskattesidan. Man kan inte i ena fallet ta ställning utan att känna till läget på det andra området. Sedan har det också hänvisats till familjeskatteberedningen. Det är mycket märkligt att man låter den beredningens utredningsresultat ligga till grund för den stora omstöpning av vårt skattesystem som vi snart kommer att få förslag om. Det finns en väsentlig differens mellan familjeskatteberedningens arbete och det förslag som regeringen uppenbarligen ämnar presentera inom ett par veckor. Och vari består skillnaden? Jo, däri att regeringen kommer att använda ungefär 4 miljarder kronor för att stöpa om det direkta skattesystemet. Och vill man verkligen påstå att en skillnad på 4 miljarder inte är något som radikalt ändrar förutsättningarna att göra någonting! Bristen med familjeskatteberedningens arbete var just att vi inte fick möjligheter att använda pengar från t.ex. den indirekta beskattningen för att göra avväganden på alla områden. Där var vi helt låsta. Därför går det inte att jämföra det arbete som där presenterats med det som regeringen uppenbarligen kommer att redovisa. Eller är man på den socialdemokratiska sidan så blasé när det gäller stora tal i den allmänna miljonrullning vi haft, att man tycker att 4 miljarder kronor inte är så mycket att tala om? Jag har den uppfattningen att redan när vi kommer upp till 1 miljard så är det inte fråga om småpotatis. Och den stora omstöpningen och de stora belopp som det här rör sig om kan man verkligen inte prata bort. Det är också att slå blå dunster i ögonen på människor när man vill göra gällande att det finns utredningsresultat som remissbehandlats. Utskottet skriver att det har gjorts ett omfattande utredningsarbete inom familjeoch kapitalskatteberedningarna och att förslagen har remissbehandlats i sedvanlig ordning, men någon annan utredning kan man inte hänvisa till. Det är riktigt att remissbehandling har förekommit, men utredningarna har endast tagit upp begränsade delar av det förslag som snart kommer att presenteras. I mittenpartiernas särskilda yttrande till utskottets betänkande har vi starkt reagerat mot regeringens förfaringssätt i detta fall och skriver att det är »ett allvarligt åsidosättande av hittills tilllämpade demokratiska beslutsmetoder». I förra veckan fick vi här i kammaren den upplysningen av finansministern att han var mycket noga med att riksdagen informerades först om det förslag han tänkte framlägga. Det låter mycket vackert, men jag är inte säker på att finansministern lever upp till den föresatsen. Jag vill också ställa en direkt fråga till utskottsmajoritetens talesman: Är det riktigt, såsom det påståtts i pressen, att finansministern et consortes kommit till riksdagen för att ge speciell information till bevillningsutskottets socialdemokratiska ledamöter i skattefrågan? I så fall är det en dast gentemot den socialdemokratiska delen av riksdagen som man visat en sådan känslighet inför kravet på information. Innebär detta en ny metod som skall tillämpas i stora och betydelsefulla frågor? Det vore värdefullt att få ett klarläggande på denna punkt.

Herr talman! Jag skall för ovanlighetens skull börja med att ge fru Nettelbrandt en eloge och erkänna att hon verkligen har kämpat för särbeskattning. Hon och jag har diskuterat denna fråga många gånger i denna kammare. Jag har inte varit motståndare till en sådan reform, men jag har hävdat att man, om man genomför en särbeskattning, också skall ha garantier för att den inte drabbar hemmafruarna, vilka har diskuterats så livligt den senaste tiden. Jag har emellertid inte vid våra diskussioner kunnat finna att fru Nettelbrandt varit lika bestämd på denna punkt som jag. Detta gäller också för folkpartiet i dess helhet. Det är först nu som folkpartiet börjar tala om att man måste tillgodose önskemålen från de hemmafruar som inte kan ta arbete utanför hemmet o. s. v. För min del har jag under debatterna i denna fråga alltid understrukit att jag inte kan gå med på en särbeskattning förrän vissa åtgärder vidtagits. Moderata samlingspartiets reservanter i utskottet påstår nu att skatteomläggningen riktar sig ensidigt mot de familjer, där hustrun valt att arbeta i hemmet eller av någon anledning tvingas därtill. Det är minst sagt ett obestyrkt påstående. Såsom statsministern häromdagen sade tjänar över 700 000 av de drygt en miljon hemmafruarna på denna reform. Reservanternas påstående kan alltså inte vara riktigt. Det är en dast en liten privilegierad grupp med höga löner som förlorar något. Reservanterna menar vidare att det blir extra skattebördor för högskattekommunernas invånare. Också det är en sanning med modifikation. Jag skall inte nu närmare gå in på denna fråga eftersom den diskuterades ganska ingående under remissdebatten, där finansministern lämnade exempel på reformens verkningar sedan hänsyn tagits till den hjälp som kommunerna erhåller från staten. I reservationen 1 efterlyses en ny kapitalskatteberedning, eftersom man inte tycker om det nyligen framlagda betänkandet. Jag som själv deltagit i kapitalskatteberedningens arbete hoppas naturligtvis att dess resultat skall läggas till grund för den kommande propositionen. I själva verket råder det inte särskilt stora meningsskiljaktigheter mellan socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet beträffande kapitalskatteberedningens förslag. Det är alldeles riktigt, såsom fru Nettelbrandt säger, att det nya skatteförslaget är en stor fråga; det har finansministern också flera gånger poängterat. Det gäller ändå att omfördela 4 miljarder kronor. Snart sagt inte ett enda öre av dessa pengar skall anslås till reformåtgärder utan de skall uteslutande omfördelas. Finansministern talade redan för ett halvt år sedan i stora drag om vad denna omfördelning i princip skulle innebära. Det har alltså faktiskt pågått en diskussion om saken under ett halvt år, och knappast någon annan proposition har debatterats lika grundligt innan den lagts fram för riksdagen. Finansministern har angivit att det är fråga om en omfördelning av skatten till förmån för de lågavlönade. Det har alla vetat om. Han har vidare sagt att det är fråga om införande av en särbeskattning, innebärande lika hög skatt för skattebetalare oavsett kön och civilstånd. Också detta har varit allmänt känt, och en sådan ändring har även krävts av en majoritet av oppositionen. Allt detta medför väl enligt matematikens lagar att några måste avstå för att de som har mindre inkomster skall få lägre skatt. Förändringen skall gälla både den statliga och den kommunala skatten — det är heller ingen nyhet, utan det har man talat om — eftersom kommunalskatten drabbar de lägre inkomsttagarna hårdast. Den är regressiv; det känner vi alla till. Inte minst centern har ju under flera år pläderat för omläggning av kommunalskatten. Men härvidlag måste kommunerna kompenseras, har finansministern förklarat, och det är tydligt att denna kompensation måste följa med i skattepaketet. Det blir en gemensam skatteskala — det vet vi allesammans, ty det har klart utsagts. De ensamstående är nu hårdare beskattade än andra, och när avsikten är att mildra skatten för dem måste det bli en skärpning för de gifta som har de stora inkomsterna. Det är väl också ganska enkel matematik. Men detta är, säger finansministern, det svåraste problemet för hans skatteingenjörer i departementet. Det blir bl.a. avdrag på den slutliga skatten tills den hemmavarande maken går ut i förvärvslivet, och detta avdrag skall minskas successivt alltefter inkomsten. Problemet har som sagt inte varit lätt att lösa, men allt detta är klart deklarerat. Utskottet trycker på att frågan varit föremål för livliga debatter. Förslaget har också remissbehandlats i vanlig ordning. Fru Nettelbrandt säger att man väl ändå inte kan hävda att förslaget grundar sig på betänkandena från familjeskatteberedningen, allmänna skatteberedningen och kapitalskatteberedningen, vilka alla varit ute på remiss — även om det är länge sedan när det gäller allmänna skatteberedningens betänkande. Men materialet från familjeskatteberedningen och kapitalskatteberedningen — det gäller både betänkanlena och remissyttrandena — är en ligt min mening tillräckligt för att regeringen skall grunda en proposition på det. Det är ju också så vi förfar här i landet. Den svenska riksdagen är väl det enda parlament i världen som går så grundligt till väga i dessa hänseenden. Vi gör utredningar, vi sänder ut förslagen på remiss, regeringen skriver propositioner och sedan får vi grundligt behandla materialet i utskotten. Jag har svårt att förstå att tillvägagångssättet i detta fall skulle strida så kraftigt mot de principer som tidigare tillämpats, även om det gäller ett mycket stort och komplicerat förslag. Man kan beklaga att det är på detta sätt — även vi i kapitalskatteberedningen kunde ha behövt längre tid på oss — men alla har ansett att denna reform är så angelägen att den måste genomföras så snabbt som möjligt. Detta understrykes också i utskottets betänkande. Det gällde alltså att finna lösningar och framlägga förslag så snabbt som möjligt. Men departementet har naturligtvis haft mycket arbete med att knåpa ihop propositionen, och det är inte underligt att detta tagit tid. Vi menar således att det inte behövs några ytterligare utredningar — sådana skulle förhala frågan, och det vill vi inte vara med om. Därför står en stor majoritet bakom = utskottets förslag. Även om folkpartiets och centerpartiets representanter avgivit ett särskilt yttrande har de inte följt de moderata i deras yrkanden. Det är självklart att utskottet inte velat gå in på några detaljer i den motion vari framförts yrkande om vissa avdrags anpassning till penningvärdets förändringar. Den saken får vi ta ställning till när regeringsförslaget ligger på riksdagens bord. Herr talman! Jag skall inte orda mera om denna fråga utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall också för ovanlighetens skull be att få returnera en komplimang till herr Brandt. Herr Brandt brukar vara spränglärd på mycket, även om jag i dag tyvärr måste göra ett undantag när det gäller kunskaperna. Herr Brandt har uppenbarligen inte läst tillräckligt i skrifterna. Jag fordrar inte att man skall ha läst vårt partiprogram, min reservation i familjeskatteberedningen o.s.v. Men för hederlighetens skull tycker jag nog att vi icke här i riksdagen skall komma med påståenden om varandra, om vi inte har så pass mycket på fötterna att det finns täckning för vad vi säger.

Ur folkpartiets program, som fastställts för flera år sedan och inte nu, kan jag läsa upp en passus, där vi särskilt yttrar att »i samband med genomförandet av en central och individuell beskattning ägnas övergångsproblemen särskild uppmärksamhet». Jag kan vidare hänvisa till mittenreservationen i bevillningsutskottet år 1969. Det är väl ändå ett dokument som herr Brandt i egenskap av ledamot av detta utskott har en viss skyldighet att åtminstone ta del av. Där har vi under förra året skrivit om övergången till individuell beskattning att den ej skall drabba den maka som på grund av ålder, bristande utbildning, ensidig näringsstruktur på bostadsorten eller andra likartade skäl inte kan erhålla anställning utanför hemmet. Jag hoppas att herr Brandt med hänsyn till dessa dokument ändå vill ta tillbaka den uppgift som lämnades här, nämligen att vi på vårt håll tidigare skulle ha varit helt ointresserade av dessa övergångsproblem och att vårt intresse för dem skulle vara nytillkommet. Nej, intresset har funnits med i bilden hela tiden. Jag vill återkomma till en fråga som jag tidigare ställde under behandlingen i bevillningsutskottet. Herr Brandt sade att remissförfarandet i alla andra ärenden var så noggrant. Menar herr Brandt att vi skulle slopa detta förfaringssätt när det gäller ett förslag som enligt herr Sträng är »det största solidaritetsprov som svenska folket har ställts inför»? Och hur var det med informationen i bevillningsutskottet? Har det förekommit någon sådan eller inte?
Herr talman! Även jag har klart för mig att det i dag inte är lätt att ta upp en sakdiskussion i skattefrågan. Jag har inte heller försökt att göra det. Herr Brandt påstår att vi i vår motion har sagt att skatteförslaget kommer att få vissa bestämda följder. Nej, vi har i stället framhållit att något förslag ännu inte har presenterats och att vi därför inte vet vad det kommer att innebära. Däremot har vi angivit vissa grundläggande principer som vi anser nödvändiga att fullfölja i ett nytt skattesänkningsförslag så att detta inte får de eller de verkningarna. Detta är någonting helt annat. Faktum är att det finns 1250 000 hemarbetande kvinnor här i landet. Herr Sträng har vid olika tillfällen erkänt att det kommer att bli en skattehöjning för familjerna, vilket också herr Brandt sagt här i dag. Man har talat om att gränsen går vid 30 000 kronor, men eftersom den övervägande delen av barnfamiljerna i detta land har inkomster på över 30 000 kronor kom mer även dessa familjer att drabbas av skattehöjningen. Regeringen har vidare varit tvungen att erkänna att enligt det nya förslaget kommer det att bli en skattehöjning för de ensamstående mödrarna redan vid en inkomst på 20 000 kronor. Vid framläggandet av förslaget får vi ju se, om man tagit hänsyn till den opinion som uppstått och i vilken mån ändringar har gjorts. Därför får vi vänta med att ta ställning, men jag var tvungen att bemöta herr Brandt, när han gjorde gällande att vi i motionen påstått att skatteförslaget skulle få vissa bestämda verkningar. Herr Brandt menar vidare att utredningarna skulle kunna vara tillräckliga som grund för ett nytt skattesänkningsförslag. Han har emellertid inte på en enda punkt bemött den kritik jag har riktat mot det system som man tilllämpat vid utarbetandet av detta förslag. Nu förklarar herr Brandt själv att kapitalskatteberedningen hade behövt längre tid på sig, och därmed erkänner han att resultatet kanske inte är fullödigt utan hade bort vara bättre. Det är också klart att när man lägger fram ett nytt skattesänkningsförslag, som kanske för lång tid kommer att få mycket stora verkningar för de enskilda människorna och för hela vårt samhälle, har det utomordentligt stor betydelse att förslaget blir så bra som det över huvud taget är möjligt. Man får inte som herr Brandt hävda att det här bara gällt att snabbt komma fram med ett förslag, och sedan får detta se ut hur det vill. Det måste vi invända mot. Vi reagerar därför mot det system man har använt när det gällt att arbeta fram detta förslag.

Herr talman! Jag konstaterar att den information i skattefrågan som hela svenska folket i dag efterlyser och sedan länge har efterlyst är förbehållen de socialdemokratiska ledamöterna. I övrigt är det tyst intill den dag då propositionen läggs på bordet. Herr Brandt säger att han har tänkt på diskussioner långt tillbaka i tiden. Jag är glad över att herr Brandt har tagit tillbaka sina tidigare påståenden, som var direkt felaktiga, men jag vet inte hur långt tillbaka i tiden han går. Det partiprogram som jag läste några rader ur antogs 1962. Utan att ha släpat med mig några protokoll från den tiden vågar jag hävda, att det är fullständigt uteslutet att något har sagts i strid mot detta partiprogram. Så länge som dessa problem har diskuterats har frågan om Öövergångsreglerna varit med i bilden. En helt annan sak är att man i principuppfattningen haft en mycket bestämd linje. Den jämlikhetssynpunkten har däremot inte varit vägledande för socialdemokraterna. Herr Brandt sade att det i dessa utredningar finns tillräckligt med material för att ett skatteförslag skall kunna framläggas. Ja, självfallet finns det det — ur teknisk synpunkt medför de inga som helst komplikationer om man gör på det ena eller andra sättet. Det intressanta är de politiska avvägningar som kommer in i bilden när det gäller att hantera ett belopp på 4 miljarder kronor eller, för att tala med finansministern, då vi skall ta ställning till det största solidaritetsprov som svenska folket har ställts inför.
Herr talman! De politiska värderingarna har diskuterats i mer än ett halvt år, och jag anförde några exempel på vad propositionen i stort sett kommer att innehålla och vilka principer som följs. Dessa principer har tillkännagivits på partikongressen och i tal av finansministern vid åtskilliga tillfällen, även här i remissdebatten. Det är därför överdrivet att säga att man inte känner till vilka de politiska värderingarna blir.
Herr talman! Jag vill bara konstate ra att herr Brandt fortfarande inte på något sätt har kunnat argumentera för att detta ärende förberetts i vanlig ordning. Förmodligen menar han att den kritik som har riktats mot förslaget är helt riktig. Det intressanta är emellertid att herr Brandt och andra socialdemokrater i bevillningsutskottet redan tycks känna till skatteförslaget, och i det fallet skiljer de sig från de flesta andra medborgare i vårt land. Det skulle emellertid vara värdefullt om herr Brandt ville tala om för oss vad förslaget innehåller.

Herr talman! Jag ämnar inte föregripa den debatt om skatteförslaget som om några veckor kommer att föras här i kammaren. Men det måste anses riktigt att i dag, då man håller på med att justera den proposition som snart skall läggas fram för riksdagen, göra en analys av den situation vari småföretagsamheten och familjeföretagsamheten redan befinner sig.

Om förslagen genomförs får den medelstora och mindre företagsamheten än sämre betingelser. I reservationens kläm anhålles om en ny utredning beträffande kapitalbeskattningen med speciellt hänsynstagande till beskattningens effekter på sparande och enskild företagsamhet. Jag skulle, herr talman, vilja göra några kommentarer till detta. Jag kommer från ett län med en mycket utbredd småföretagsamhet — en av de största i hela vårt land — som onekligen medverkat till att föränd ra fattigdom till rikedom eller åtminstone till att väsentligt höja levnadsstandarden. Jag säger inte att detta bara är småföretagarnas förtjänst — förtjänsten tillkommer var och en som har hållit i ett redskap eller stått vid en maskin. Men någon måste ta initiativet, någon måste bära ansvaret, någon måste våga att satsa sin person eller: sina sparade medel för att starta någonting därför att han tror på framtiden. Nu: har det hänt någonting under det senaste året som i allra högsta grad berör den proposition finansministern snart kommer att lägga fram. Tron på framtiden har varit den starkaste drivkraften för småländsk företagsamhet. även om man alltfort satsar och bygger nytt, så torde det i dag ske nästan bara av farten. Det har kommit en underton av tveksamhet och pessimism som inte funnits i denna företagarvärld förut. Man frågar sig så här: »>är det någon mening med att fortsätta att jobba? Klarar jag de svårigheter som tornar upp sig?> Omkostnadsökningarna gör ju att verksamheten blir allt mindre självförsörjande. Ju mindre eget kapital jag har, desto mindre vågar jag satsa på framtiden. En höjning av arvsskatten motverkar möjligheterna att fortsätta verksamheten i familjeföretagets form. Alla dessa farhågor trycker i dag dessa människor. Jag har aldrig tidigare under min verksamma tid varit med om en så bitter underton hos svensk företagsamhet som just nu, och detta sker mitt under en högkonjunktur! Sällan har våra ortsbanker fått säga nej till så många kreditanspråk som just nu är fallet, och de får göra det trots medvetandet om att det ändå skulle vara berättigat att stödja denna verksamhet. I den situationen vill finansministern lägga fram en proposition som — Ååtminstone sägs det i finansplanen — i stort sett följer kapitalskatteberedning ens förslag. Är det då underligt att många företagare bestämmer sig för att lägga ned verksamheten om de möter ytterligare svårigheter? Situationen är något annorlunda för börsnoterade företag och för statliga, kommunala och kooperativa företag. Dessa är på kort sikt mer oberoende av förmögenhetsskatten. Men familjeföretagen berörs i allra högsta grad av en höjning av förmögenhetsskatten. 90 procent av svensk industri är familjeföretag, och dessa företag sysselsätter 30 procent av den totala arbetskraften. Handel och service domineras av dessa företag. Det är alltså eget och lånat kapital som arbetar i dessa företag. Det egna kapitalet är också i största utsträckning ett arbetande kapital. även de små företagen behöver i dag ett allt större rörelsekapital, och detta kapital kommer att drabbas av de marginalskattehöjningar som kapitalskatteberedningen föreslår. Man kan inte räkna med att all denna företagsamhet varje år skall ge en hög förräntningsprocent, och ändå kommer denna företagsamhet i fortsättningen att spela en mycket stor roll för svenskt arbete och svenskt näringsliv. Inom jordbruksnäringen och skogsnäringen måste företagarna många gånger räkna med en förräntning på mellan 1 och 2 procent. Skattehöjningarna kommer inom dessa näringar att reducera det inom företagen arbetande kapitalet.

Jag skulle vilja fråga herr Brandt, som varit ledamot av kapitalskatteberedningen: Vilka starka positiva åtgärder har man vidtagit med hänsyn till just denna grupp av företagare? Hur tänker man möta deras situation i dag?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

Herr talman! Jag skall anföra några synpunkter i anslutning till punkten b i reservationen 1 till bevillningsutskottets betänkande nr 5. I denna punkt tar man upp problem som är förknippade med kapitalskatteberedningens förslag och den proposition som är aviserad. Jag skall belysa dessa problem i anknytning till jordbrukspolitiken. Jordbruket torde vara en av de näringsgrenar som har de största kapitalinvesteringarna. Utvecklingen går också mot allt kostsammare anläggningar. Herr Lothigius har berört detta problem när det gäller familjeföretag i stort. I ingen annan näring finns det relativt sett så mycket bundet kapital med låg förräntning som just inom jordbruket. Därför är det helt naturligt att de signaler som kommit från kapitalskatteberedningen har vållat verklig oro bland jordbrukarna i landet. Framför allt är detta beklagligt med hänsyn till att vi under de senaste åren under 1960-talet haft en vikande trend då det gäller inkomstförhållandena för jordbruket; inkomstklyftan mellan jordbrukare och andra inkomsttagare här i landet har blivit större. När man nu märker att man kommer att utsättas för ett allt hårdare skattetryck på grund av de realtillgångar man har, realtillgångar som ger en blygsam förräntning och i vissa fall ingen förräntning alls, är det givet att betänksamheten på många håll ökar. Situationen försvåras dessutom av att de flesta av dessa inkomsttagare nominellt sett blivit betydligt förmögnare genom de höjda taxeringsvärdena. Vi vet nu att de nominella förmögenheterna kommer att skrivas upp med 40, 50 eller 60 procent vart femte år. På sikt måste detta leda till en ren konfiskation av det privata kapitalet i jordbruksnäringen. Man kan fråga sig, om det möjligen är själva avsikten med strategin i kanslihuset. Ledamoten av utredningen herr Brandt har nyss sagt att det hade varit önskvärt att kapitalskatteberedningen hade haft mer tid på sig. Vad är det då som gjort att det har varit sådan brådska? Just den delen av det kommande skatteförslaget saknar reell skatteekonomisk betydelse för staten. De skärpningar som har aviserats här ger inte staten några betydande belopp i inkomst från kapitalskatter. Man måste alltså konstatera att någonting annat har gjort att det varit en sådan brådska, att kapitalskatteberedningen inte har haft tid att utreda konsekvenserna av sitt förslag. Det förefaller mig vara den enda naturliga förklaringen, att det ligger taktiska politiska motiv bakom. I 1968 års val blåste en vänstervind, och man vill på något sätt motsvara de ambitioner man då gav uttryck för. Därför gäller det att så snabbt som möjligt kasta fram ett radikalt förslag, som kommer att uppskattas av en opinion här i landet. I det sammanhanget har det inte varit lika intressant att beakta de negativa konsekvenser som uppstår. Fördelningsfrågorna har ju givits främsta prioritet, och dessa frågor är ju viktiga.

Herr talman! Med dessa ord ber även jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! En sakdebatt i det här läget är ju helt fruktlös. Vår viljeinriktning när det gäller skatteomläggningen har vi givit uttryck för i olika sammanhang, senast i årets remissdebatt, och jag ber att få hänvisa till den. Jag har begärt ordet bara för att lämna en röstförklaring. När jag nu kommer att rösta för utskottets förslag har det avseende på den hemställan som utskottet gör, men det kan under inga villkor få anses innebära något instämmande från min sida i vad utskottet skriver. Det gäller i synnerhet utskottets uttalande längst ner på s. 9: »De propositioner som väntas till vårriksdagen har föregåtts av livliga skattedebatter och ett omfattande utredningsarbete inom familjeoch kapitalskatteberedningarna, vilkas förslag i sedvanlig ordning remissbehandlats.

Herr talman! I det stycke som börjar på s. 1 och slutar på s. 2 i utlåtandet står svaret att läsa. Det är väl inte radernas antal som bestämmer innehållet utan det är fråga om vad raderna ger till känna.

Herr talman! Den motion från moderata samlingspartiet som bevillnings utskottets betänkande nr 5 behandlar innebär ju i korthet att man kräver att innan Kungl. Maj:t tar slutlig ställning till den aviserade propositionen en expertkommitteé med representanter för arbetsmarknadens parter skall få tillfälle att framlägga sina synpunkter på den. Vi önskar helt enkelt med denna motion göra ett sista försök att få finansministern att träda ut ur sitt hemlighus och att lyssna till vad arbetsmarknadsparternas organisationer kan ha att säga. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har emellertid inte ansett sig kunna biträda detta yrkande. I och för sig är detta ganska följdriktigt, eftersom vi är vana vid att finansministerns partivänner litar på att han vet bäst. Men det värsta är att finansministern själv har svängt ganska betänkligt i' uppfattning, t.ex. om hur familjebeskattningen skall utformas. År 1965 ansåg herr Sträng att de av honom då' framlagda förslagen till skatteskalor för gifta och ensamstående låg exakt där de borde ligga, och motioner från det dåvarande högerpartiets sida om ändringar i skatteskalorna avvisades såsom orealistiska. År 1966 var dock finansministern klar med ett nytt förslag, som innebar att han ökade avståndet mellan skatteskalorna för gifta och skatteskalorna för ensamstående, varigenom han ytterligare gynnade beskattningen för de gifta på de ogiftas bekostnad. Då var det den absoluta rättvisan. Nu har finansministern kommit underfund med att det är de ensamstående som är missgynnade och att även ensamstående inkomsttagare med relativt höga inkomster bör få en viss skattelättnad. Han säger att eftersom det är de ensamstående som är extremt missgynnade måste det bli de som skall bli extremt gynnade för att rättvisa skall kunna skapas. Vi har förstått av detta att det egentligen är finansministern som representerar den absoluta rättvisan. Herr talman! Enligt min mening har frågan om familjebeskattningens utformning fått ett alltför stort utrymme i den pågående debatten. Man bortser från vad som ändå är det centrala i skattefrågan, nämligen den omläggning av beskattningen som tydligen, enligt vad vi förstår, kommer att innebära en skärpt progressiv beskattning i stora mellaninkomstlägen och för de högre inkomsttagarna. Det är främst när det gäller den frågan som jag har den bestämda uppfattningen, att man i finansdepartementet borde ha tagit kontakt med arbetsmarknadens parter för att verkligen få en reaktion på de här förslagen. Vi bör ju komma ihåg att den aviserade skatteomläggningen kommer att träda i kraft vid en tidpunkt då en komplicerad avtalsrörelse pågår i vårt land. Men, herr talman, även i sin attityd till hur skattefrågan får anses inverka på lönerörelserna har finansministern vacklat. I sitt berömda storrådstal sade han att det var ofrånkomligt att skattepolitikens utformning influerar på intresseorganisationernas avtalsutspel, och det håller man gärna med honom om. Men i statsverkspropositionen säger finansministern, att han utgår ifrån att ett solidariskt ansvar måste prägla löntagarorganisationernas handlande. Är det då inte ganska anmärkningsvärt att man, när man kräver ett solidariskt ansvar från löntagarorganisationernas sida, samtidigt avslår framställningar ifrån vissa löntagarorganisationer om överläggningar med finansdepartementet om hur en samordnad löneoch skattepolitik skulle se ut? Man bifaller alltså inte ett sådant ganska anspråkslöst förslag, men man begär en villkorslös solidaritet från grupper som inte har haft tillfälle att ens framlägga sina synpunkter. Det är den situationen vi i dag befinner oss i, och jag tycker att den åtminstone borde leda till vissa reflexioner.

Herr talman! Utvecklingen i vårt samhälle går alltmer i riktning mot att bereda varje individ största möjliga valfrihet och = självbestämmanderätt. Den linjen följs också i motionen om rätt för var och en som önskar kyrklig vigsel att välja vem han vill bland dem som har rätt att förrätta sådan.

Med tanke på dem som inte har intresse av en kyrklig vigsel kan framhållas att det inte är fråga om någon utvidgning av rätten därtill; vigselrätten förändras bara inom kretsen för de religiöst intresserade. Det har sagts att obligatoriskt civiläktenskap eventuellt skulle kunna bli följden av familjelagssakkunnigas arbete, och man har också hänvisat till 1958 års utredning kyrka—stat. Men eftersom resultaten av dessa utredningars arbete inte kommer att presenteras förrän ett stycke framåt i tiden förefaller det vara en rimlig begäran att man under tiden tillåtes att fritt välja förrättare av kyrklig vigselakt. Herr talman!

Herr talman! Jag behöver inte säga många ord i detta ärende utan kan i det stora hela ansluta mig till vad fröken Åsbrink anförde. Det bästa får inte vara det godas fiende. För min del uttalade jag redan när religionsfrihetslagen antogs 1951 sympatier för civiläktenskapet. Jag tror också att detta blir slutpunkten på de många årens framställningar om utvidgning av behörigheten att förrätta vigsel. Det är ju det som det nu åter är fråga om. På 1950 talet var det frikyrkopastorerna som fick vigselrätt. Jag tycker att man nu skulle kunna gå motionärerna till mötes på den nu aktuella punkten som en genomgångsåtgärd för att, som: fröken Åsbrink sa de, öka valfriheten även på detta område i avvaktan på förslag rörande det obligatoriska civiläktenskapet. Jag har därför anslutit mig till reservanterna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Fröken Åsbrink började sitt anförande med att säga att utvecklingen i samhället går mot allt större frihet. Då glömde hon dock att göra undantag för kollektivanslutningen. Frågan om vidgad behörighet att förrätta vigsel har varit uppe till debatt många gånger under 1960-talet. Själv försökte jag under fyra år att nå politisk framgång med denna fråga, tyvärr utan att lyckas. Av någon oförklarlig anledning har jag alltid haft svårt att få socialdemokratiska ledamöter att instämma i mina önskemål. Herr Johansson i Skärstad och hans medmotionärer har lyckats bättre. Kammarens ledamöter kanske minns att fröken Åsbrink och jag i fjol hade en intensiv debatt i denna fråga. I år har fröken Åsbrink undertecknat herr Johanssons i Skärstad motion. I reservationen står det att en ekumenisk samhörighet präglar de kristna samfunden. Man kan väl säga att det blåser ekumeniska vindar även bland utskottets ledamöter i riksdagen, vilket har tagit sig uttryck i att den statskyrkliga fröken Åsbrink och den frikyrklige herr Fridolfsson i Stockholm har funnit varandra och kommit fram till en gemensam ståndpunkt. Herr talman! Jag vill nu inte försämra det gynnsamma läge som denna fråga befinner sig i med att dra i gång en debatt utan nöjer mig med att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Förhållandena på det område som behandlas i detta ärende är uttryck för en intolerans och innebär en inskränkning i människors personliga önskemål och angelägenheter, som jag finner beklaglig och som jag menar inte alls står i överensstämmelse med de krav på jämlikhet och valfrihet för vilka vi arbetar i vårt samhälle. Personer som vill gifta sig har inte frihet att välja den vigselförrättare som står dem nära, om inte en av dem tillhör samma samfund som vigselförrättaren. Mot bakgrund av den växande medvetenheten om samhörigheten mellan olika trossamfund och över huvud taget hela den ekumeniska strävan som i dag förekommer är det angeläget med en ändring av bestämmelserna om kyrklig vigsel i enlighet med vad motionärerna har begärt. Det är helt enkelt fråga om att anpassa våra vigselbestämmelser till den aktuella religiösa situationen i vårt land. Det föreligger inte några principiella skäl mot en utvidgning av vigselrätten, och den ekumeniska situationen borde vara tillräcklig anledning för en ändring av bestämmelserna. Hänvisningen till utredningen om förhållandet kyrka—stat anser jag inte vara relevant. Enligt vad som framgår av första lagutskottets utlåtande har 1968 års beredning om stat och kyrka uttalat att frågor om vigsel inte bör tas upp av de sakkunniga. Vad gäller frågan om familjelagssakkunnigas utredning om obligatoriskt civiläktenskap vill jag i likhet med fröken Åsbrink hänvisa till att dess resultat ligger så långt fram i tiden att inte heller den kan åberopas. När det gäller obligatoriskt civiläktenskap är det för övrigt i sak precis detsamma om man behåller nuvarande bestämmelser eller ändrar behörigheten. Ingetdera alternativet utgör ett hinder för ett obligatoriskt civiläktenskap. Som jag ser det finns det inga fakta och principer som talar mot en ändring av vigselbehörigheten.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

Herr talman! De tidigare talarna har uteslutande uppehållit sig vid dem som önskar vigsel och vill ge dessa större valfrihet, och det är naturligtvis det primära i denna fråga. Med en viss tveksamhet vill jag emellertid anföra en synpunkt också från prästerligt håll. Dessa frågor berör ju också prästerna. Förra året hade vi en lång debatt om prästens vigselplikt inom svenska kyrkan. Man ville den gången inte avbörda prästen de samvetsbetänkligheter, som kan drabba i synnerhet hederligt folk i ett konfliktläge. Prästen skall viga, ty han visste från begynnelsen vad han gett sig in på. Skulle han efter prästvigningen ändra uppfattning i denna fråga, får han lämna kyrkan. Ungefär så lät det den gången från majoriteten, kort, kärvt och auktoritärt. Jag vill minnas att det var fröken Åsbrink som den gången höll i skaftet. Motionärernas förslag, som i mycket för ekumenikens talan, skulle kunna ge ett väsentligt bidrag till lösningen av frågan om prästens vigselplikt. Det kommer ju, om motionärerna får sin vilja igenom, att finnas ett större antal vigselförrättare att tillgå genom att samfundsgränserna i samband med vigsel häves. Motionens krav är i år också rimligare än tidigare, när motionsyrkandet uteslutande gällde frågan om vidgad vigselrätt för frikyrkopastorerna. En sådan utformning av motionsyrkandet skulle nämligen ha inneburit att frikyrkopastorerna skulle ges en avsevärt vidare vigselrätt än vad som gäller för präster skapet inom svenska kyrkan. Det hade ju knappast varit korrekt. Därför finner jag reservationsyrkandet både rimligt och bra och ser liksom övriga talare ingen anledning att fördröja denna fråga, som innebär en så ytterligt enkel lagändring. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Samtliga talare som varit uppe före mig har yttrat sig föredömligt kortfattat, och inte heller jag skall ägna mig åt någon lång utläggning i en fråga som faktiskt varit föremål för behandling här i kammaren varje år under 1960-talet utom åren 1961 och 1963, tror jag. De argument som kan anföras för och emot torde således vara ganska väl uttömda. Jag vill bara erinra om att de argument som utskottet anförde förra året — och som återkommer i år — för avslag på motionen anslöt sig fröken Åsbrink till. Hon tillhörde då utskottsmajoriteten och förde energiskt utskottets talan här i kammaren. Det är mänskligt att man ändrar uppfattning, men jag kan ändå inte underlåta att påpeka att de argument som fröken Åsbrink här anfört om behovet av en vidgad ekumenisk samverkan är argument som framfördes också i fjol men som då tycktes lämna fröken Åsbrink oberörd. De argument som vi åberopade förra året gäller i år med lika stor styrka — ja, argumenteringen är kanske ännu starkare, eftersom vi nu kommit ett år närmare den lösning av frågan som vi väntar på. I år har 1968 års beredning om stat och kyrka utgivit en analys av remissutlåtandena över kyrka—stat-utredningens slutbetänkande. Vi avvaktar alltså regeringens ställningstagande. Dessutom har Kungl. Maj:t under fjolåret tillsatt en utredning som skall se över äktenskapslagstiftningen. I detta sammanhang har också klart uttalats att möj ligheten att införa någon form av civiläktenskap bör utredas — man tänker sig att man rent av skall kunna göra en sådan förenkling att ingåendet av äktenskap juridiskt sett blir ett registreringsförfarande. Under sådana förhållanden kommer den valfrihet som frikyrkorna önskar sig att följa automatiskt. Det tycker jag är en sympatisk tanke, ty jag vill gärna ansluta mig till själva principen, att vi skall lämna människor så stor valfrihet som. möjligt. Men samtidigt kan jag inte underlåta att påpeka att de som nu talar om valfrihet för frikyrkornas präster att få förrätta vigsel efter eget skön, med det enda undantaget att en av kontrahenterna skall tillhöra något kristet samfund, lämnar därhän hur det skall gå för den som utträtt ur statskyrkan och inte inträtt i något annat kristet samfund men ändå anser sig vara kristen. Man lämnar också därhän den rätt för statskyrkoprästerna att följa sitt samvetes bud som herr Werner — kanske med visst fog — påtalade. Man kräver absolut frihet för frikyrkoprästerna, men man lämnar utanför den mycket viktiga frågan om statskyrkoprästernas vigselskyldighet. Det är en fråga:som vi vet inte kan lösas annat än i samband med att frågan om förhållandet mellan kyrka och stat får sin lösning. Det är av detta skäl vi anser att. motionerna inte bör bifallas utan att vi bör vänta med ställningstagandet tills frågan kan lösas i ett större sammanhang. Jag yrkar således, herr. talman, bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Det är sant, att :jag ännu förra året trodde på att lösningen inte skulle ligga så långt borta. Men jag har vid ett övertänkande av den si-, tuation, som vi inom de religiösa samfunden befinner oss i, funnit dels :att ett avgörande kommer att ligga långt fram i:tiden, dels att den tilltagånde sekulariseringen leder till ökat behov av en ekumenisk samverkan. Jag har därför inte kunnat underlåta att i år med full övertygelse tala för bifall till reservationen.

Herr talman! Det är självklart att man har rätt att ändra uppfattning från ett år till ett annat. Men det var inte bara det att fröken Åsbrink trodde att lösningen låg närmare än den visade sig göra enligt hennes uppfattning, utan hon hade också tidigare en helt annan uppfattning i själva sakfrågan. Jag skall be att få läsa upp vad hon sade förra året: »Det föreföll majoriteten i första lagutskottet vara en uppkonstruerad situation att ett par som önskar en bestämd vigselförrättare skulle kunna stå så långt från det samfund som vigselförrättaren företräder, att man skulle välja honom enbart av personliga, subjektiva skäl utan att kunna dela den samfundssyn han företräder så mycket, att någon av parterna tillhör det. Jag föreställer mig. att. det skulle kännas djupt otillfredsställande för många vigselförrätare, eftersom det dock är fråga om en religiös akt.» Jag vill tillägga, fröken Åsbrink, att skall. vi införa denna absoluta frihet, då kanske vi också av frikyrkoprästerna skall kräva samma skyldighet att viga församlingsbor som man nu ålägger statskyrkoprästerna, vilket jag inte tror att man från frikyrkligt håll vill vara med om.
Herr talman! Jag tycker att det fröken Åsbrink nu säger hedrar henne och det hedrar henne att hon instämmer med reservanterna i det uttalande dessa har gjort i år. Är 1962 väckte jag en motion i denna fråga. Såsom det påpekats har saken återkommit vid skilda tillfällen under 1960-talet. Jag tycker att det är gläd jande att själva sakfrågan vunnit så stor anslutning som den har med den reservation som vi har för våra ögon i dag. Jag är själv präst inom metodistkyrkan och har alltså vigselrätt. Däremot har jag inte vigselplikt. Det är alltså en skillnad mellan mig och prästerskapet inom den svenska statskyrkan, som därigenom befinner sig i en annan situation även om de är skyldiga att viga enbart inom sin egen församling. Men detta torde vara en fråga som kan lösas i samband med kyrka—stat-utredningen. Enligt min mening är det riktigt att även svenska kyrkans präster kommer i den situationen att de inte nödvändigtvis mot sitt eget samvete skall vara skyldiga att förrätta vigsel. I Norge har man nyligen antagit en lag som innebär att präst inom norska kyrkan eller pastor inom ett frikyrkosamfund har rätt att förrätta vigsel av den person som uttalar önskemål därom. Det är alltså en ännu längre gående rätt som man har stadfäst i den norska lagen just nu. Den förändring som här har begärts är inte lika vittomfattande eftersom krav kvarstår på att minst en av de två kontrahenterna skall tillhöra ett kristet trossamfund, vilket dock inte behöver vara identiskt med det samfund vigselförrättaren tillhör. Om jag som metodistpräst skulle vilja viga min egen son, om han tillhörde ett annat samfund än metodistkyrkan, och hans blivande maka, skulle jag med nuvarande lagstiftning icke kunna förrätta vigseln av min egen son. Det är en ganska orimlig situation som en sådan lagstiftning leder till. Det är viktigt att vi får en ändring till stånd efter de riktlinjer som skisserats i reservationen, till vilken jag ansluter mig.

början i anslutning till ett förslag i statsverkspropositionen om en reform av rättshjälpen. De nuvarande bestämmelserna om fri rättegång kan givetvis inte anses uppfylla elementära krav på tillämpande av den princip som vi alla bekänner oss till, nämligen människors likhet inför lagen. Vi vet att stora grupper medborgare med små inkomster i dag inte anser sig ha ekonomiska möjligheter att föra sin talan inför rätta. Vi har därför på många håll här i riksdagen under åtskilliga år påtalat dessa missförhållanden och hemställt att vi skulle få se ett reformförslag på riksdagens bord. Frågan har varit aktuell i mer än ett årtionde. Så tidigt som 1958 framlades av 1951 års rättegångskommitté ett förslag om en väsentligt reformerad rättshjälp. De grundläggande principer som kom till uttryck i kommitténs betänkande innebar bl.a. att ingen skulle vara utestängd från möjligheten att ta till vara sina intressen i rättsliga sammanhang, men att envar som hade egna resurser skulle bidraga till rättegångskostnaderna efter förmåga. Det är principer som alla då ställde sig bakom och som fortfarande får anses vara gällande. De låg också till grund för ett senare betänkande i ärendet som framlades 1965. Man kan säga att det är anmärkningsvärt att ännu inte något konkret förslag i anledning av dessa utredningar har kunnat presenteras. Den som känner till den långa förhistorien till detta ärende tycker kanske att det är rätt häpnadsväckande när vår nye justitieminister utger sig för att vara idégivare och pådrivare i fråga om denna reform. Han är ändå ingen duvunge i politiska sammanhang; han har suttit i riksdagen - om jag inte tar fel — i varje fall i nio år utan att han, åtminstone så att det har hörts i kamrarna, har givit uttryck åt någon mening i denna fråga. Däremot har vi från oppositionshåll — jag skall gärna erkänna att det har varit med välvilligt biträde av herr Martinsson i denna kammare — för den tidigare justitieministern påpekat att en reform snarast borde föreläggas riksdagen. Nu, när vi har fått en ny justitieminister, har det alltså aviserats att frågan skall snabbutredas. Det sägs också att vi har att förvänta en ny stor social reform. Om vi tittar i statsverkspropositionen på vad reformen skall innebära finner vi att den ansluter sig till de principer som tidigare har legat till grund för utredningsarbetet och som alla kan instämma i. Därutöver anser man också att den viktiga frågan om rättshjälpsväsendets organisation närmare skall utredas. Man säger att utgångspunkten bör vara att rättshjälpen skall skötas av särskilda lokala rättshjälpsmyndigheter; de bör pröva ansökningar om rättshjälp, utse juridiskt biträde samt pröva ersättningar till sådant biträde. I prövningen av ansökningar om rättshjälp skall också ingå en viss förhandsbedömning av sakfrågan för att man skall undvika onödiga mål och ärenden. Det är alltså en delvis helt annan reform som man här avser och en fråga som har vittgående principiella konsekvenser. Jag tänker inte i detta inlägg på något sätt föregripa utredningens resultat, men jag anser att frågan om hur en sådan reform skall planeras är så väsentlig, att det hade varit på sin plats att utredningen hade fått en parlamentarisk förankring och inte som nu görs inom justitiedepartementets väggar med några experter. Det är enligt mitt sätt att se anmärkningsvärt att så många principiellt väsentliga frågor i det svenska samhället för närvarande utreds utan att riksdagen får erforderliga möjligheter att på ett tidigt stadium följa utvecklingen och påverka den. Det är en nonchalans mot oss parlamentariker som jag tycker är ganska uppseendeväckande. Låt mig ändå göra en reflexion till de principer som anges i statsverkspropositionen. Jag tycker att det vore en svår olycka om åtgärder skulle vidtas som medförde att den svenska allmänheten kommer att sakna tillgång till en fri och obunden advokatkår. I ett välordnat rättssamhälle måste det finnas tillgång till oberoende och orädda advokater som inte känner sig stå i alltför stort beroendeförhållande till de styrande i samhället. Jag tror inte att den fria advokatkåren på något sätt kan ersättas av rättshjälpsanstalter med aldrig så välavlönade och välkvalificerade rättshjälpstjänstemän. Det hade därför, herr talman, varit rimligt att man hade biträtt vårt yrkande om att denna utredning, som i och för sig är riktig, kompletteras med parlamentariker så att riksdagen får den insyn som jag anser angelägen. Gentemot detta kan då sägas att en sådan utredning kommer att ta tid. Det är möjligt att den tar längre tid än en utredning av en expertkommitté, men i så fall har jag för min del ansett det riktigt att biträda den motion som har väckts från folkpartihåll om att man i avvaktan på utredningsresultatet skall kunna presentera ett provisoriskt förslag, så att inte en nödvändig reform behöver dröja alltför länge. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utskottets utlåtande.
Herr talman!

För det partis del som jag företräder har rättssäkerhetsoch rättsskyddsfrå gorna hört till de stora centrala samhällsfrågorna. Vi har sedan mycket länge haft som ledstjärna i dessa frågor, att likheten inför lagen inte får begränsas av ekonomiska svårigheter att anlita eller få stöd av lagen till skydd för den enskildes rätt. Denna grundsats måste gälla i både brottmål och civilmål. Vi hävdar att en förbättring av rättsskyddet är en av de brådskande åtgärder som måste vidtas för att skapa ett mänskligare samhälle och ökad jämlikhet. Vi har därför i år framlagt en ganska stor partimotion om väsentligt förbättrat rättsskydd med ett antal konkreta yrkanden.

| Yrkandena i vår partimotion omfattar också de problem, som behandlas för sig i första lagutskottets nu föreliggande utlåtande nr 5. I motionen yrkas sålunda bl.a. att riksdagen begär förslag till lagstiftning om ökad möjlighet till fri rättegång i tvistemål i syfte att tillförsäkra medborgarna ekonomisk möjlighet att tillvarata sin rätt vid domstol. Någon har sagt att lagar och institutioner ständigt tenderar att så förändras i förhållande till det ursprungliga syftet, alt de kan liknas vid klockor; de måste nu och då rengöras, repareras, dras upp och ställas in på rätt tid. Detta kan i hög grad sägas om den lagstiftning vi nu i första hand tänker på, nämligen lagen om fri rättegång från år 1919, en lag som — precis som ::man kunde vänta sig — är behäftad med sådana svagheter och innehåller sådana betydande begränsningar, att den för länge sedan borde ha ersatts med en modernare lagtext. Kompletteringen med rättshjälp genom rättshjälpsanstalterna har förbättrat läget för den obemedlade rättssökande allmänheten. Men bara en mindre del av de rättssökande har kunnat få hjälp den vägen. Detta gäller särskilt i sådana civilmål där en eventuell motpart har en stark ekonomisk ställning, och den som gått till domstolsprocess befinner sig i ett sådant ekonomiskt läge, att han — trots att han inte är välbeställd — inte kan komma i åtnjutande av hjälp från rättshjälpsanstalt och därför drar sig för eller inte kan ta en process. Eftersom någon mer genomgripande förändring inte har skett på detta område på alla dessa år, gäller i mångt och mycket alltfort det välavvägda men i sak ganska bistra omdöme om dessa otillfredsställande förhållanden, som finns i den allmänna motiveringen till 1951 års rättegångskommittés förslag av år 1958. Jag ber att få citera ur denna motivering följande: »Gällande lag om fri rättegång möjliggör för de obemedlade och en del av de mindre bemedlade att i rättegång bevaka sina intressen, oaktat de ej själva förmå bestrida processkostnaderna. Ett känt förhållande — — — är emellertid att endast en mycket begränsad kategori medborgare erhåller denna förmån. Den stora massan inom befolkningen är utestängd från densamma. Detta förhållande och de ibland mycket höga processkostnaderna ha föranlett, att i den allmänna diskussionen påståtts att endast de fattiga, d.v.s. de som få fri rättegång, och de rika, d.v.s. de som förmå bära också dryga kostnader, ha möjlighet att i dagens samhälle inför domstol tillvarataga sina intressen samt att hela den stora mellangruppen, d. v. s. de flesta medborgarna, skulle sakna denna möjlighet. även om detta påstående innebär en stark överdrift, synes det likväl ej vara all deles utan grund. Såsom anförts i direktiven till kommittén te sig otvivelaktigt rättegångskostnaderna för många av dem, som ej kunna erhålla fri rättegång, oskäligt betungande eller rent av som ett oöverkomligt hinder mot att bringa en sak under rättens prövning. Det är angeläget att detta missförhållande undanröjes.

Det remissbehandlades sedan. Trots relativt positiva remissyttranden, följde därefter ett stillestånd fram till 1962, då en överarbetningskommitté tillsattes. Den avgav 1965 ett betänkande, där den på grundval av rättegångskommitténs förslag diskuterade ett par alternativ att på försäkringsbasis få till stånd en fördelning av rättegångskostnaderna mellan den enskilde och det allmänna. Man tänkte sig antingen en obligatorisk rättsskyddsförsäkring i icke-statliga bolag eller en statlig rättsskyddsförsäkring. Man stannade dock till sist för ett system med indexreglerade kostnadsbidrag att erläggas till domstolen och bestämda i förhållande till parts ekonomiska situation och såsom en viss andel av basbeloppet enligt lagen orm allmän försäkring. Ju mindre inkomst och ju mer pressade ekonomiska förhållanden i övrigt, desto lägre bidrag att erlägga till domstolen. Ingenting har emellertid hänt sedan detta betänkande lades fram. Man ville avvakta erfarenheterna av försäkringsbolagens rättsskyddsförsäkringar. Men då den nye justitieministern tillträdde sitt ämbete aktualiserades, så som fru Kristensson framhöll, dessa frågor på nytt och som vi hoppas i syfte att nu få dem lösta. Jag är för min del övertygad om att vad som står i statsverkspropositionen om den inom justitiedepartementet påbörjade utredningen om vidgad rättshjälp, för övrigt även rättshjälp i förvaltningsärenden — en utvidgning som jag gärna vill understryka betydelsen av — till sist verkligen skall leda till ett positivt resultat. Men det är många och bitvis svåra problem det här gäller. Jag tänker t.ex. på angelägenheten av att väl utvecklade, hela landet täckande, rättshjälpsorgan byggs upp. Då aktualiseras naturligtvis organisationsfrågor, personalfrågor och ekonomi. Breddningen till förvaltningsrättsliga mål gör inte saken mindre komplicerad och framför allt inte mindre tidskrävande. Kommittén om rättshjälp i förvaltningsärenden har ju nämligen tämligen nyss påbörjat sitt arbete och det återstår alltså åtskilligt att utreda på det området. Arbetsuppgiftens bredd då det gäller att inom departementet få fram en acceptabel dokumentarisk grundval av ett eller annat slag för en större reform är väl anledningen till att justitieministern inte angivit någon preciserad tidpunkt för reformens genomförande. Detta är också en av orsakerna till vår reservation.

Vi anser därför, att en delreform utan egentligt dröjsmål nu lämpligen kunde genomföras, nämligen vad gäller rättshjälp i civilmål. På civilrättens område är det ju svårt för den enskilde — jag vill åter understryka detta — att få sin rätt prövad, om han inte antingen står på solid ekonomisk grund eller befinner sig i en sådan ekonomisk situation, att kostnaderna för en process skulle kunna lämna vederbörande i materiell misär. Mellangruppen — det stora flertalet inkomsttagare — kan under nuvarande omständigheter ofta inte riskera att ådra sig de kostnader som är eller kan vara förbundna med en rättegång, framför allt inte om motparten är t.ex. ett större bolag, staten eller en kommun eller om motparten har förmånen av fri rättegång. Vi finner detta vara ett oacceptabelt förhållande och önskar att de samhälleliga organen snarast påtar sig ett större ekonomiskt ansvar för att alla, som har berättigade anspråk på att få sin talan prövad av domstol, skall tillförsäkras ekonomiska möjligheter till detta. Dessa missförhållanden har tidigare vid olika tillfällen påtalats från vårt håll.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

Herr talman! Så till vida föreligger det ingen oenighet mellan reservanterna och utskottsmajoriteten i detta ärende, att vi alla anser att nuvarande förhållanden inte är tillfredsställande. Det kan absolut inte vara riktigt att människor skall vara förhindrade att tillvarata sina rättsliga intressen på grund av ekonomiska svårigheter och att den som är helt medellös skall ha praktiskt taget obegränsade möjligheter att föra sin sak inför rätta, medan den som har möjlighet att betala en del av kostnaderna helt enkelt får ge upp på grund av brist på medel att fullfölja sin talan. Men när det gäller tillvägagångssättet skiljer sig våra uppfattningar. Till grund för ställningstagandet finns två noggranna utredningar, som har varit ute på remiss. Första lagutskottet har vid tidigare tillfällen uttalat sin bestämda uppfattning, att dessa utredningar borde kunna läggas till grund för ett förslag till lösning av frågan. Vi inom utskottsmajoriteten tycker då att man med tillfredsställelse kan hälsa det initiativ som nu har tagits i justitiedepartementet och på grundval av dessa betänkanden och med komplettering av ytterligare utredning syftar till att inom kort lägga fram ett förslag till lösning av frågan. Fru Kristensson tycker att det är oefterrättligt att man inte redan har använt det material man har för att lägga fram förslag. Å andra sidan anser hon att det, när man nu tänker lägga fram förslag på grundval av detta material efter viss komplettering, är skäl att tillsätta en ny parlamentarisk utredning. Utskottsmajoriteten finner för sin del att det är så angeläget att denna fråga verkligen blir löst, att vi bör låta det arbete, som har påbörjats i justitiedepartementet, fortsätta, så att vi förhoppningsvis redan 1971 får möjlighet att ta ställning till frågan i hela dess vidd. Det gör att vi heller inte vill ansluta oss till tanken på ett delförslag, när vi äntligen har. kommit så långt att vi ser en lösning skymta. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Fröken Bergegren sade alt man kan vänta sig resultat av det arbete, som pågår i justitiedepartementet, »inom kort» — jag fäste mig vid det uttrycket. Litet senare sade hon att man kunde vänta sig ett förslag redan 1971. Jag noterar särskilt dessa uttalanden. Jag hoppas också att de svarar mot arbetsförutsättningarna i departementet. Som fröken Bergegren yttrade är vi väl här alla intresserade av att det nu sker någonting, men särskilt intresserade är vi av hur snart det sker någonting. Jag ansluter mig självfallet helt till önskemålet att det skall ske någonting »inom kort». Jag förstår väl att detta rimligen inte kan inträffa förrän nästa år, men jag hoppas verkligen att det kan ske då.
Herr talman! Eftersom vi ju haft en ingående diskussion i utskottet om detta ärende vet fröken Bergegren väl vilken min ståndpunkt är, men eftersom kammarens ledamöter kanske inte fick det klart för sig under mitt inlägg, skall jag ytterligare poängtera det. Hade det varit på det sättet som fröken Bergegren gjorde gällande, att de tidigare utredningarna nu skall ligga till grund för förslaget, hade jag inte heller gjort anspråk på att det skulle tillsättas en parlamentarisk utredning — då hade det varit nog med utredningar. Jag tycker i och för sig också att man kunde ha lagt fram förslag på grundval av de tidigare utredningarna och det lagförslag som nu har antagits i Danmark i samma fråga. Det som justitieministern nu föreslår är emellertid ett tillägg till de tidigare utredningarna av principiell innebörd, varigenom frågan kommer i ett helt annat läge. Detta är min motivering för kravet på en parlamentarisk anknytning, så att riksdagen på ett tidigt stadium får en inblick i hur utredningen utformas.

Herr talman! Jag stöder min uppfaltning på ett uttalande av justitieministern, som citeras på s. 9 i utskottsutlåtandet: »En reform av rättshjälpen enligt här angivna riktlinjer kan i fråga om förutsättningarna för rättshjälpen och dess omfattning i huvudsak bygga på redan tillgängligt utredningsmate rial.> Han tillägger att det krävs ytterligare kompletterande utredning men att han i huvudsak kommer att lägga detta utredningsmaterial till grund för den reform som vi har att vänta. Det är detta som gör att jag tycker det är angeläget att så snart som möjligt försöka få fram ett förslag i ärendet, så att vi äntligen får fatta beslut. När jag försökte ange någon tidsmarginal stödde jag mig också på vad justitieministern har uttalat. Han räknar inte med att det under kommande budgetår skall behövas anslag för denna verksamhet, men som jag sade bör vi förhoppningsvis kunna få tillfälle att ta ställning redan under 1971. Tidigare än så lär vi väl heller inte kunna få fram något provisorium. Jag tycker att det är riktigare att fullfölja den linje som man har slagit in på, så att man kommer till resultat.
Jag vill säga till fröken Bergegren att jag också har tagit del av det uttalande av justitieministern i statsverkspropositionen som återges på s. 9 i första lagutskottets utlåtande. Av detta uttalande framgår att tanken är att inrätta statliga rättshjälpsanstalter; man tänker sig eventuellt bundna advokattaxor och man tänker sig någon form av förhandsgranskning av de mål och ärenden som kommer upp, för att bedöma om de är av sådan vikt att de kan bli föremål för fri rättegång. Det är detta som är det principiellt nya. Jag tror inte att fröken Bergegren kan avfärda nyheterna genom att säga, att det bara gäller tekniska saker, som vi inte behöver fästa så stort avseende vid. Jag tror att detta är den stora nya sociala reform som justitieministern refererar till.
Herr talman! Rättsfrågor samt bedömning och prövning av brott är ju mycket komplicerade ting. Jag har en känsla av att även om man löser frågan om fri rättegång och ger möjligheter åt alla att kunna komma med i detta avseende blir endast en mycket liten del av själva kärnfrågan löst därigenom. Utbildningen av våra jurister är nämligen enligt min mening anpassad för ett annat samhälle än det nuvarande och bygger på ett klasstänkande som vi borde ha kunnat vara fria ifrån numera. Jag vill erinra om att landets justitieminister säger att likhet inför lagen är en teoretisk fråga, och det är riktigt. Det är en teoretisk fråga, oavsett om vi har rättshjälp eller inte, så länge den grupp som avgör frågor om brott och straff i detta land är fostrad till att i regel inte veta hur de lägre inkomsttagarna i samhället har det.

Efter vad jag kan förstå ägnade juristen mycket liten uppmärksamhet och ringa intresse åt klienten. Men det lilla intresse och det utomordentligt obetydliga arbete som juristen utförde renderade honom i alla fall ett arvode på 800 kronor. Det var ett relativt lågt arvode. Om vi skall kunna genomföra tanken om fri rättshjälp i detta samhälle, kan det inte vara rimligt eller riktigt att arvoden på 1 miljon kronor uttas av klienterna. Vi har kommit i en sådan underlig situation i fråga om rättsväsendet, att rättegångar faktiskt ofta uppfattas såsom varande till för juristerna och inte för dem som behöver rättshjälp. Herr talman!

Det viktigaste för den rättssökande måste vara att en advokat verkligen försöker göra rätt för de stora arvodena i detta sammanhang. Enligt min mening måste själva rättsfilosofin förändras och undervisningen i juridik helt läggas om. Det är märkligt att vi anklagar allmänheten för att icke följa rikets lag, som dock är så pass omfattande att ingen människa vet om hon syndar eller ej. Däremot finns det ingenting som säger att en domare eller en jurist skall kunna Sveriges grundlagar och följa dem. Ändå är vi så högtidliga här i riksdagen att vi säger att de måste respekteras i olika sammanhang. Herr talman! Jag önskar att utbildningsministern tar itu med den juridiska utbildningen, och jag har en stark känsla av att den här professorn i Lund har rätt i att de juridiska fakulteterna borda avskaffas och slås samman med någonting annat. Jag tror att vårt komplicerade samhälle medför att den juridiska utbildningen måste reformeras. Visserligen talade man mycket med tidigare ecklesiastikministrar om denna fråga, men jag tror det är lämpligt att utbildningsministern försöker att tänka om och fullständigt förändrar utbildningen och själva tankegångarna. Principen måste vara likhet inför lagen, oavsett om man är fattig eller rik. Detta måste alltså vara den grundläggande principen men, herr talman, vägen dit är tyvärr lång och svårframkomlig. När en proposition eller något annat framläggs kommer väl inte riksdagen att fråga om det strider mot grundlagen eller ej, utan följer väl bara med. Hur gärna jag än vill kan jag inte tro att reservationen skulle innebära någon lösning, men däremot skulle vi kunna komma närmare en lösning om alla de juridiska och praktiska problem angreps som ändå hänger samman med den utomordentligt viktiga fråga som här behandlas.